Herr talman! Kent Ekeroth har frågat mig om jag och regeringen avser att ta initiativ till att skärpa lagarna för utvisning av kriminella utlänningar för att öka andelen som får utvisning med domen. Den ordning som gäller i dag ger svenska domstolar möjlighet att besluta om utvisning på grund av brott enligt de bestämmelser som finns i utlänningslagen. Vid bedömningen av om utvisning är en rimlig rättsverkan av ett brott måste domstolen göra ett flertal avvägningar. I ett första led krävs det att utlänningen döms till en svårare påföljd än böter. Därefter måste det kunna antas att utlänningen kommer att göra sig skyldig till fortsatt brottslighet, eller att brottet är av en viss allvarlighetsgrad. I det senare fallet krävs det normalt att straffvärdet för brottet överstiger fängelse i ett år. Hänsyn ska även tas till utlänningens anknytning till Sverige. Detta sker genom att domstolen vid bedömningen av om en utlänning ska utvisas särskilt beaktar utlänningens levnadsomständigheter, om utlänningen har barn i Sverige och i så fall barnets behov av kontakt med honom eller henne, utlänningens övriga familjeförhållanden och hur länge utlänningen har vistats i Sverige. En domstol är slutligen skyldig att beakta eventuella hinder mot verkställighet av ett utvisningsbeslut. Detta innebär bland annat att en utlänning inte får utvisas till ett land där han eller hon riskerar att drabbas av dödsstraff, tortyr, förföljelse eller liknande behandling. Det kan även tänkas att det finns andra hinder mot verkställighet av ett utvisningsbeslut, till exempel av medicinska skäl eller för att det finns anledning att anta att det mottagande landet inte kommer att ta emot utlänningen. Sammantaget måste det finnas en balans mellan de reaktioner ett brott ska kunna medföra och brottets allvar. Påföljden ska tillsammans med övriga rättsverkningar vara proportionerlig. Den ordning vi har i dag är väl avvägd och säkerställer just en rimlig proportionalitet mellan brott, påföljd och särskild rättsverkan i form av utvisning. Det är rimligt att man kräver ett mer allvarligt brott eller en risk för fortsatt brottslighet för att utvisa en utlänning, i synnerhet i fall som rör tidigare ostraffade personer. Mot denna bakgrund bedömer jag att den nuvarande ordningen är ändamålsenlig. Jag avser därför inte att ta några initiativ i linje med Kent Ekeroths fråga.
Herr talman! Jag vill börja med att tacka för svaret. Jag ställde samma fråga till Stefan Löfven i en frågestund för någon månad sedan och fick samma svar som här i dag, alltså att regeringen inte ämnar göra någonting. Även allianspartierna förespråkar samma passiva linje, ska jag tillägga. Det visade de år ut och år in när de satt i regering. Vad innebär nuvarande situation? Jag ska ge några faktiska exempel på hur det kan gå till i rättsprocesser. Ett exempel är när en asylsökande kom till Sverige 2005. Ett år efter att han fått uppehållstillstånd misshandlade, hotade och våldtog han en kvinna i Boden. Hon fick såklart stora problem efter detta, bland annat sömnsvårigheter och depressionsproblem. För denna våldtäkt slapp han, på grund av de regler som vi har i Sverige i dag, utvisning. Han fick bara tre år i fängelse. Sedan kom han ut, och med dagens regler hade han alltså rätt att vistas i Sverige. Det gjorde han tills han våldtog igen. Nu har de hittat honom, och han är i rättsprocessen igen. Vi får se om dagens liberala regler återigen kommer att se till om han får stanna i Sverige eller inte. Ett annat fall är från Ludvika, där en eritreansk medborgare dömdes för grov våldtäkt till fem års fängelse. Kvinnan som blev våldtagen blev bland annat slagen i huvudet med en kastrull. Den här människan blev inte utvisad. Åklagaren yrkade inte ens på det. Ett tredje exempel är en irakisk medborgare som också dömdes för grov våldtäkt. Eftersom han har bott fem år i Sverige krävdes det av någon anledning enligt gällande regler synnerliga skäl. Men trots att domstolen ansåg att brottet var av den grad att synnerliga skäl förelåg, trots att mannen inte hade någon stark anknytning till Sverige och trots att Irak inte utgjorde ett verkställighetshinder utvisades han inte. I stället klurade domstolen ut att han ska få stanna eftersom det skulle vara inhumant att utvisa honom. Varför? Motiveringen var att han aldrig hade varit i Irak och att han inte känner sina släktingar där. Det räckte alltså för att en man som har blivit dömd för grov våldtäkt och fått ett ganska långt fängelsestraff i Sverige - fem år - skulle få stanna. Detta är bara ett axplock av många liknande fall som vittnar om stora problem i gällande lagstiftning. Nuvarande regering tycker att detta är en rimlig ordning. SD tycker inte det. Vi vill ändra på reglerna. Det finns några moment i denna problematik. Det första är att det är upp till åklagaren att yrka på utvisning eller inte. Domstolen kan formellt sett göra det. Men i praktiken sker det inte. Det andra är att domstolarna för absurda resonemang i dag, som i mitt exempel med den irakiske våldtäktsmannen, i sin iver att på något sätt behålla så många kriminella som möjligt i landet. Det tredje är de lagar, som vi i huvudsak diskuterar i dag, som tillåter denna inställning och att denna absurda praxis utformas. Sverigedemokraterna har i flera års tid lagt fram förslag för att förbättra lagstiftningen på detta område. Vi menar bland annat att frågan om utvisning ska prövas i stället för som i dag får prövas. På så sätt kommer vi bort från problemet med åklagare som inte gör sitt jobb. Vidare vill vi göra utvisning till huvudregel. Vi menar att endast om det föreligger synnerligen starka skäl ska en utlänning som blir dömd för ett brott som kan leda till utvisning undgå att utvisas. Man vänder så att säga på detta mynt. Hänsyn till den kriminelles anknytning till Sverige ska kraftigt nedprioriteras, och utvisning på livstid ska vara huvudregel. Jag är medveten om att regeringen är nöjd med tingens tillstånd. Men jag blir ändå förvånad över att man har denna omtänksamhet om mördare, våldtäktsmän och vilka det nu kan vara. Man kan tycka att det borde vara åt andra hållet, det vill säga att man har denna omtänksamhet om offren i stället.
Herr talman! Låt mig först säga att jag inte har några som helst moraliska betänkligheter när det gäller att utvisa dem som har dömts för brott. Jag har faktiskt varit med om att göra det och fattat ett antal sådana beslut i domstolssammanhang. Återigen har jag inte alls några sådana moraliska betänkligheter. Det är en myt som man gärna sprider att vi inte utvisar människor som begår brott. Förra året genomfördes över 500 utvisningar. Det är nästan tio i veckan. Det är klart att vi utvisar när det är möjligt. Men Sverige ska samtidigt vara en rättsstat. Vi kan till exempel inte utvisa människor till ett land där de riskerar dödsstraff eller tortyr. Är det detta som Sverigedemokraterna vill se? Vill ni ändra på reglerna så att man lämnar så att säga all humanism åt sidan? Jag är fullt medveten om att det som Kent Ekeroth nu talar om egentligen inte handlar om kriminalitet. Det är inte det som han i grunden bryr sig om. Det är inte brotten som Ekeroth är emot, utan det är invandrarna. Herr talman! Detta är en klassisk högerextrem retorik som är ämnad att peka ut en särskild grupp och utmåla den som särskilt brottsbenägen, som farlig och som ett hot mot samhället. Detta har förekommit historiskt vid många tillfällen. Exakt så gjorde nazisterna mot judarna. Exakt så gjorde de vita högerextrema mot de svarta i den amerikanska södern. Det är avslöjande för er i Sverigedemokraterna att den enda gången som ni vill tala om brott är när ni kan knyta någon invandrare till det. Men när det inte är någon invandrare som begår brott vill ni inte tala om det. Kent Ekeroth har själv visat hur han behandlar dessa frågor. Det visade han tydligt i samband med terrordådet i Norge häromåret, då han själv på Twitter först pekade ut muslimerna som troligen skyldiga. Det var samtidigt som Breivik fortfarande gick omkring och sköt socialdemokrater på Utøya. Sedan gick det upp för Ekeroth att det var en norsk nazist som stod för detta - det värsta terrordådet i Norden någonsin. Då blev det plötsligt tyst på Twitter från Ekeroths sida. Då ville han inte tala om brottet. Så där är det. Ni sverigedemokrater vill inte tala om Tony Olsson, om Anders Eklund - den så kallade Englamannen - om Niclas Lindgren - den så kallade Hagamannen, om Peter Mangs, om Tommy Zethraeus, om John Ausonius - den så kallade lasermannen - och om alla andra så att säga svenska grova kriminella. Ni vill bara tala om de fall där invandrare har begått brott. Sedan blåser ni upp dessa fall och använder dem i den politiska retoriken för att så att säga föra fram er högerextrema ståndpunkt. Detta är klassisk högerextrem retorik, som i Tyskland på 1930-talet, som i den amerikanska södern på 1950-talet och som i Ungern nu på 2000-talet. Här i Sverige är det Sverigedemokraterna som står för detta, och det är sannerligen inte särskilt överraskande.
Herr talman! Det är mycket intressant att höra Morgan Johansson här. Att man vill utvisa våldtäktsmän, mördare och dem som misshandlar folk och gör stöldräder jämför Morgan Johansson med nazism. Det är ett intressant besked från Socialdemokraterna som vi får höra här i dag. Morgan Johansson säger att det inte handlar om kriminalitet för oss. Jo, det gör det. Det är därför som vi står och talar om kriminella utlänningar. När man tittar på Sverigedemokraternas generella kriminalpolitik ser man att vi vill skärpa straffen inte bara för utlänningar utan för alla. Vi vill till exempel införa riktiga livstidsstraff. Om vi hade haft en Breivik i Sverige skulle den personen med sossarnas regler förmodligen ha kommit ut, eftersom det inte finns något riktigt livstidsstraff i Sverige. Det är ofta tidsbestämt, och snittiden är 16 år. Med de regler som vi föreslår skulle han aldrig någonsin ha kommit ut. Det är ett exempel på straff som gäller även för svenskar. Men det intressanta i denna debatt är att Socialdemokraterna och regeringen nu står och säger att de gärna vill behålla våldtäktsmän och mördare i det här landet. Det är detta det handlar om. Det handlar inte om svenskar som också begår brott. Det är lika illa om svenskar begår brott. Men nu har vi en möjlighet när det inte är fråga om svenska medborgare att se till att de aldrig mer får vara i det här landet och så att de aldrig igen kan, som den asylsökande som kom till Sverige 2005, våldta och våldta igen efter ett lågt straff och eftersom de har fått stanna i Sverige. Det är den utvecklingen som den nuvarande regeringens hållning bidrar till. Jag ska nämna lite statistik. Nyligen fick jag en uppdaterad RUT-rapport som visade att andelen utlänningar av de nyintagna på anstalt 2011 var 29 procent. Denna siffra ökade till hela 41 procent 2015. Alltså är nästan hälften av alla som tas in i fängelse inte ens svenska medborgare. Samtidigt som detta sker ser vi att andelen som får sitt straff förenat med utvisning minskar, från 22 procent 2011 till 17 procent 2015. Sverige behåller alltså, med de regler som regeringen förespråkar, 83 procent av alla utlänningar som togs in 2015. Bryter man ned siffrorna blir det ännu intressantare. Då ser vi att vi behåller 92 procent av dem som döms för våldsbrott, inklusive grovt rån. Bara 8 procent av dem får utvisning förenat med dom. Vi behåller 78 procent av dem som har begått sexualbrott. Trenden är även där nedåtgående. Andelen utvisade bland dem som begått sexualbrott har sjunkit från 38 procent år 2008 till 22 procent år 2015 och bland dem som begått våldsbrott från 12 procent till 8 procent. Vi utvisar en allt mindre andel i takt med att det blir fler och fler utlänningar som tas in i våra fängelser. Det är detta som det handlar om. Jag talar om något som är helt självklart för vanligt folk. Det handlar om dem som kommer till vårt land och inte ens är svenska medborgare. Det är dem vi talar om. Dem vill sossarna behålla. Men i stället för att gripa sig an detta problem, som uppenbarligen dessutom är ökande, vad gör Morgan Johansson? Jo, han kallar det nazism att slänga ut våldtäktsmän och mördare! Han talar om Breivik, som med våra regler aldrig skulle ha fått se dagens ljus igen. Det skulle inte Anders Eklund heller, eller vem det nu kan vara. Våra regler gäller för svenska medborgare lika väl som för utländska. Men de som är utländska medborgare kan vi slänga ut från landet. Frågan kvarstår. Vi har sett exempel på hur en domstol med krystade motiveringar och argument behöll någon som det inte fanns några egentliga hinder att utvisa till exempelvis Irak. Ser man på vad som händer i domstolarna framgår det med all tydlighet att lagen måste ändras, så att domstolen inte får utrymme att hålla på som man gör.
Herr talman! Precis som jag sa i mitt förra inlägg har jag inga som helst moraliska betänkligheter mot att utvisa den som har begått brott. Jag har varit med om att göra det. Vi utvisade ungefär 500 personer förra året, tio i veckan. Men man måste samtidigt vara beredd att titta på varje enskilt fall. Det är så det svenska systemet fungerar. Det kan finnas hinder mot att utvisa. Ett sådant pekade jag på, nämligen att man inte kan utvisa någon till ett land där han eller hon riskerar att utsättas för dödsstraff eller tortyr. Jag ställde en konkret fråga till Kent Ekeroth: Är han beredd att ta bort det undantaget? Vill han medverka till att ändra lagstiftningen så att vi skulle kunna utvisa människor till dödsstraff, tortyr eller annan omänsklig behandling? I så fall har han och Sverigedemokraterna totalt lämnat normala humanitära och rättsstatliga regler. Sverige ska vara en rättsstat. Det innebär att vi har våra lagar och regler men samtidigt tar hänsyn till hur de enskilda fallen ser ut. Det är också förklaringen till Kent Ekeroths statistik. Sedan angriper han mig för att jag pekar på hans retorik. Låt mig bara kort säga att det ni gör i hela er retorik - och det var ungefär halva Kent Ekeroths inlägg - är att hela tiden knyta invandrare och utlänningar till brott. Det är hela bakgrunden. Det är inte brotten ni är ute efter. Det är inte brotten ni reagerar på, utan det är invandringen som ni är emot, och så använder ni kriminalpolitiken som slagfält. Dessutom är ni alltid så snabba att peka på andras kriminalitet. Ni vill inte gärna tala om att andra än invandrare begår brott, även om det finns ganska många exempel, som jag nämnde i mitt inlägg. Ni är snabba att peka på de brott som invandrare begår. Men, Kent Ekeroth, hur ser det ut i era egna led? Det räcker med att titta i din egen riksdagsgrupp. Du tillhör Sveriges mest kriminella riksdagsgrupp. Det finns ett antal i din grupp som är dömda för brott: misshandel, förtal och narkotikabrott. SD-ledamöter i den här kammaren ligger långt över riksgenomsnittet när det gäller andelen dömda. Du kanske ska vara tacksam, Ekeroth, för att vi inte kan utvisa svenska medborgare från Sverige. Då hade ni kanske haft svårt att få ihop era riksdagslistor. Min poäng är: Innan du börjar peka ut andra och rikta udden mot invandrare, eller utlänningar, som du säger, se då till att städa upp i era egna led först.
Herr talman! Morgan Johansson menar att vi ska vara stolta över att vi utvisar 500 per år. Min statistik visar att vi behåller 83 procent i landet. Det försvarar Morgan Johansson. Han försvarar att vi behåller 92 procent av dem som har begått våldsbrott. Han försvarar att vi behåller 78 procent av dem som har begått sexualbrott. Det är det han står här och säger i dag. Han försvarar den hållningen. Han frågar mig om vi har betänkligheter, om det kan finnas hinder och om vi är beredda att utvisa till tortyr. Nej, det är vi inte. Men som jag visade med den dom jag refererade till och som Morgan Johansson själv gick igenom i sitt inledningsanförande finns det en massa aspekter i lagen som gör att man inte ska utvisa. Det handlar om anknytning, om man har bott fem år i Sverige och så vidare. Åtminstone de aspekterna borde regeringen åtgärda. På så sätt skulle till exempel den här irakiske medborgaren ha blivit utvisad till Irak, för det fanns inga anledningar annat än att han inte kände sin släkt bra. Ska det verkligen vara en anledning att behålla en grov våldtäktsman som har fått fem år i svenskt fängelse? Morgan Johansson tycker det. Han påstår också att vi hela tiden vill knyta invandring till brott. Nej, inte hela tiden, men det är en ganska relevant faktor när man diskuterar en lagstiftning som handlar om utvisning. Den hoppas jag att man också enligt Socialdemokraterna kan få diskutera. Då måste man rimligtvis tala om utlänningar, för det är ju bara de som är föremål för utvisning. Hur ska man kunna tala om denna lagstiftning utan att tala om utlänningar? Det går per definition inte, och det hade jag hoppats att Morgan Johansson hade kunnat inse utan att jag behövt påpeka det för honom. Sedan talar han om kriminalitet i vår riksdagsgrupp. Nu har jag bara 26 sekunder på mig att svara, men jag talar gärna om sossarnas kriminella historia med tvångssteriliseringar och det ena med det tredje. Jag har långa listor på socialdemokrater runt om i landet som har begått otaliga brott, inklusive sexualbrott mot barn. Det kan jag prata om hur länge som helst, och det vet Morgan Johansson om.
Herr talman! Jag pekade bara på att Kent Ekeroth kommer från en riksdagsgrupp där det finns ett antal som är dömda. Att utifrån detta dra alla över en kam och säga att alla som röstar på Sverigedemokraterna har ungefär samma brottsbelastning är fel. Den riksdagsgrupp som du, Kent Ekeroth, företräder har mycket högre brottsbelastning än den genomsnittlige sverigedemokratväljaren har. Åtminstone hoppas jag sannerligen att det är på det sättet. Ekeroth kan säkert stå där med långa listor på annat, men han kommer inte undan min grundpoäng, nämligen att om han försöker jaga kriminalitet kanske han ska börja i sina egna led innan han använder denna retorik, som är så klassisk. Den har använts från det att nazisterna pekade ut judarna på 1930-talet till förhållandet mellan vita och svarta i 1950-talets USA och till hur man nu håller på i ett antal länder. Det gäller inte bara Ungern, utan vi ser också sådana tendenser i USA. Man försöker hela tiden märka ut vissa grupper som särskilt brottsbenägna eller farliga. Träder man in på den vägen - och det är ett grundtema i Sverigedemokraternas retorik - sliter man sönder samhället. Då ställer man grupper mot varandra. Det leder fram till mycket svåra konflikter. Det är precis de konflikterna och det kaoset som Sverigedemokraterna vill åstadkomma, för det är det som ni långsiktigt lever på. Jag har inga som helst moraliska betänkligheter när det gäller att utvisa människor som har begått brott. Jag har själv varit med om att göra det vid ett flertal tillfällen. Det svenska systemet fungerar på det sättet att vi har en grund, och sedan måste man titta på varje enskilt fall. Men den typ av retorik som Ekeroth ägnar sig åt syftar inte till att bekämpa brott utan bara till att peka ut invandrarna.